Herr talman! När vi nu ingår på mera vardagsnära ting vid våra överläggningar, skall jag be att få säga några ord om företagareföreningarnas verksamhet och det utskottsutlåtande som behandlar detta område. Företagareföreningarnas verksamhet är som vi vet företrädesvis knuten till mindre och medelstora företag, och föreningarnas organisation har därför byggts upp i första hand med tanke på deras möjligheter att biträda och hjälpa dessa företagstyper när det gäller såväl finansiellt bistånd som teknisk rådgivning av olika slag. Företagareföreningarnas betydelse ökar i samma mån som den mindre företagsamhetens svårigheter växer. Stordriftens evangelium får ju en allt starkare förankring, och riskerna för att det lilla företagets plats i produktionen skall underskattas är uppenbara. Att stordrift och sammanslagning av företag är nödvändiga på många områden finns det i dag ingen anledning att bestrida, men detta ändrar ju på intet sätt det faktum att hantverket och den mindre industrin svarar för en mycket avsevärd del av den totala sysselsättningen i vårt land. Om man räknar med företag som har upp till 50 anställda — till antalet är de väl för närvarande cirka 90000 — finner man att de sysselsätter omkring en halv miljon människor och har en omsättning på ungefär 30 miljarder kronor årligen. Detta motsvarar cirka 30 procent av den totala produktionen inom Sveriges hantverk och industri. Helt naturligt har inte den mindre företagsamheten samma <:möjligheter som storföretagen att självständigt följa upp och analysera de förändringar i marknadsläget och på teknikens område som ofta sker mycket snabbt i vår tid. En allsidig forskningsoch utredningsverksamhet för att belysa dessa problem bör därför komma till stånd och medel ställas till förfogande för en försöksverksamhet av det slag och med den syftning som anges i de motioner som behandlar just den frågan. I reservation 2 till detta utskottsutlåtande har vi erinrat om det kreditstöd som förmedlats genom företagareföreningarna och hittills avsett tillverkningsföretag inom hantverk och småindustri. Uppenbart är emellertid att även andra kategorier av företag, t.ex. inom transportväsende och distribution, har svårigheter att lösa sina finansieringsproblem, företag som är nödvändiga och viktiga komplement till olika slag av tillverkningsindustrier. Riksbanksfullmäktige har också i sitt remissvar med anledning av uiredningen om företagareföreningarna särskilt pekat på det förhållandet. Som vi framhållit i vår reservation är det angeläget att företagareföreningarna får möjlighet att utsträcka sin kreditstödjande verksamhet till att även omfatta lastbilstrafikbranschen. Svårigheterna på det området är för närvarande så betydande att snabba åtgärder måste anses väl motiverade. Frågan om delegering av beslutanderätten för lånegarantier har tidigare varit föremål för diskussion, och förslag om höjning av gränsen för föreningarnas beslutanderätt har motionsvägen förts fram under senare år men utan resultat. 1962 års företagareföreningsutredning har också tagit upp denna fråga och föreslagit, att garanti givningen för samma sökande skall kunna utsträckas till 200000 kronor och att beslutanderätten skall delegeras till företagareföreningarna under förutsättning av ett visst eget risktagande från deras sida. Både med hänsyn till penningvärdets stora förändring under senare tid och med tanke på de betydande fördelar som följer av att så många ärenden som möjligt kan avgöras redan — man kanske får säga — i första instans synes det i hög grad angeläget att dessa möjligheter och förslag prövas i positiv anda. När det gäller administrationsbidrag till företagareföreningarna föreslår vi en höjning med 1,5 miljon utöver vad Kungl. Maj:t begärt, till 6,5 miljoner. Genom en sådan höjning skulle det bli större möjligheter att lämna ett särskilt bidrag till företagareföreningen i Norrbottens län, ävensom till Företagareföreningarnas förbund och vissa andra sammanslutningar. Det är också ange läget att företagareföreningar inom det lokaliseringspolitiska stödområdet får ökade administrativa möjligheter att bistå företagarna inte minst när det gäller marknadsföringsfrågor av olika slag. En närmare utredning bör också ske rörande försöksverksamhet med en s.k. idébank i enlighet med vad som föreslagits i särskilda motioner som behandlar just den frågan. Slutligen vill jag i korthet erinra om det förslag som framföres i reservation 6 av mittenpartierna, vilket innebär en höjning för budgetåret 1968/69 av anslaget till statens hantverksoch industrilånefond till 40 miljoner kronor. Den föreslagna medelsanvisningen är enligt vår uppfattning nödvändig med hänsyn till att taket för direktlån räknas upp, om man skall kunna möta också det ökade lånebehov som det finns anledning att emotse. Jag yrkar sålunda, herr talman, bifall till samtliga reservationer i detta utskottsutlåtande.

Herr talman! Jag vill också i denna sena timme framföra några av våra synpunkter på denna fråga. De riktlinjer som i den föreliggande propositionen föreslås ligga till grund för företagareföreningarnas verksamhet torde vi alla i det väsentliga kunna ansluta oss till. Det råder inte något tvivel om att företagen inom hantverket och småindustrin har en väsentlig funktion i vårt näringsliv och en funktion som kommer att bli bestående. Det som departementschefen anför i detta stycke, i huvudsak i anslutning till 1962 års företagareföreningsutrednings betänkande, torde vara riktigt och tarvar inte några närmare kommentarer.

Liksom det övriga näringslivet är också småföretagarna utsatta för betydande påfrestningar i dagens situation. Den snabba tekniska utvecklingen och nya vetenskapliga rön kräver en snabb anpassning av produktionsapparaten till nya förhållanden, och detta sker hela tiden under trycket av en pressande konkurrens. Det gäller inte bara att genom rationalisering och genom att utveckla nya tillverkningsmetoder höja effektiviteten och förbättra lönsamheten, utan det gäller också att ständigt vara vaken för att utveckla nya eller ändrade produkter för att tillgodose nya och ändrade behov. För det behöver också hantverket och de mindre industriföretagen, lika väl som de större, kapital. Men jag tror att det är riktigt att småföretagarna har svårare att på vanliga vägar skaffa sig kapital än vad de stora företagarna har. De har svårare att samla medel till självfinansiering av nyinvesteringar än vad de större företagarna har, de har i allmänhet inte möjlighet att genom nyemission eller genom obligationslån skaffa sig långfristigt kapital, och de har svårt att ställa bankmässiga säkerheter. I trängda lägen på kreditmarknaden kan de ha svårt att få sina behov tillgodosedda 1 konkurrens med mäktigare konkurrenter. Den särskilda form av kreditgivning med statliga medel som skett under medverkan av företagareföreningarna har helt säkert sitt berättigande. En annan uppgift som företagareföreningarna också sysslat med har varit att ställa teknisk och ekonomisk expertis till förfogande för företagarna, vanligen i anslutning till behandling av låneärenden men även utan direkt samband med sådan verksamhet. Jag är övertygad om att den verksamheten : är mycket värdefull och att den bör utbyggas. Jag tror att de riktlinjer som departementschefen anger för den verksamheten är i stort sett riktiga. Det är ett par saker i detta sammanhang som jag vill understryka, trots att jag tycker departementschefens uppfattning därvidlag är riktig. I princip skall företagareföreningarna inte subventionera. De skall stödja företag med goda ekonomiska framtidsutsikter, men de skall inte bara stödja sådana som redan har visat sig lönsamma och utvecklingsbara utan också sådana som genom föreningarnas medverkan kan göras lönsamma. Detta är viktigt. Men det innebär ett visst risktagande, som över huvud taget ligger i det förhållandet att sedvanlig banksäkerhet inte kan lämnas. Jag tror emellertid att ett sådant risktagande efter noggrant utredande är berättigat. Utredningen betonade starkt att företagareföreningarnas verksamhet skulle frikopplas från lokaliseringspolitiska inslag. Departementschefens syn på den frågan är mera realistisk. Han förordar en effektiv samordning mellan föreningarnas kreditgivande och rådgivande verksamhet och lokaliseringspolitiska åtgärder. Någon skarp skiljelinje går helt enkelt inte att dra mellan vad som endast tjänar lokaliseringspolitiskt syfte och vad som är företagsekonomiskt stöd av här aktuell art. Den uppfattningen är såvitt jag kan bedöma helt riktig, och jag tycker därför också att det är riktigt att företagareföreningarna med sin tekniska och ekonomiska expertis och med sin lokalkännedom genom utredningar, uppföljning och bevakning i ärenden av lokaliseringsnatur skall samarbeta med arbetsmarknadsorganen. I några avseenden har vi ju anmält särmeningar. Herr Jacobsson har anfört de olika reservationerna. I handlingarna kan man se att de reservationer som vi anslutit oss till är reservationerna 2, 4 och 5, vilka gäller punkterna 3, 8 och 14. Jag ber helt enkelt att få yrka bifall till dessa reservationer.
Herr talman! Den utredning som ligger till grund för föreliggande proposition har varit mycket efterlängtad. Under de senaste åren har denna utredning ofta åberopats när det gällt anslag för företagareföreningarnas verksamhet och motioner inom hithörande områden. Flera viktiga förslag till reformer har fått vila i avvaktan på utredningens resultat. När det nu föreligger och vi fått en proposition, vill jag hälsa denna med tillfredsställelse. Propositionen innehåller också i jämförelse med utredningen flera avsnitt som enligt vår mening innebär en framgång för företagareföreningarnas verksamhet. Man har i flera stycken anslutit sig till de synpunkter som framfördes av reservanterna Andersson i Brämhult och Stefanson. Företagareföreningarna har blivit ett oumbäprligt inslag för stöd och stimulans åt den mindre industrin och hantverket. Detta beror inte bara på att man genom föreningarna kan erhålla lån från staten utan också på att föreningarna fått ett stort förtroende bland företagarna. Deras tjänstemän har lyckats tränga in i företagens problem, och det har blivit en samverkan som har stort värde. Genom den landsomfattande verksamhet där de olika föreningarna har täta kontakter med varandra, dels i Företagareföreningarnas riksförbund, dels på annat sätt, har man här kunnat vinna ömsesidiga erfarenheter från olika delar av landet, vilket ökat föreningarnas insikter och kunnande och stärkt deras arbete med rådgivning till företagen. Betydelsen av företagareföreningarnas arbete har ökat allteftersom kraven på rationalisering, specialisering och effektivitet under inverkan av strukturomvandlingen i samhälle och näringsliv blivit allt kraftigare. Företagareföreningarna har kunnat vara en tillskyndare för många företag att söka och finna erforderlig specialistoch konsulthjälp. De har bidragit till samverkan mellan olika företag för produktionsfrämjande överläggningar och samarbete. De har i många fall kunnat bidra till att motverka den svaghet de mindre företagen har på grund av att de är små. Småföretagen och småföretagarna diskuteras ofta både i och utanför riksdagen. Det råder delade meningar om deras värde och betydelse. En del har ansett att mindre företag är olönsamma, att de lämnar låga skatter till samhället, att de kräver stora kostnader från det allmänna. Man menar ibland att ju förr vi blir av med småföretagen, desto bättre. Sådana synpunkter framkom i förra veckan här i denna kammare då frågan om de anställdas andel i ett långsiktigt företagssparande behandlades. Därför tycker jag att det är välgörande att läsa såväl utredningens betänkande som propositionen. Man får där ett realistiskt erkännande av de mindre företagens insatser och betydelse för det samlade folkhushållet. Jag vill till kammarens protokoll citera vad departementschefen säger i sitt förslag: »Från sysselsättningssynpunkt har den mindre företagsamheten avsevärd betydelse. Mindre industriföretag — med 4—50 arbetare — svarar sålunda för omkring en fjärdedel av den totala industrisysselsättningen. Det innebär att de sysselsätter mer än 1/4 milj. anställda. Dessa företags betydelse i vår ekonomi framgår också av att de år 1966 svarade för mellan en fjärdedel och en femtedel av de totala industriinvesteringarna.» Inrikesministern konstaterar vidare att en väsentlig del av den produktiva verksamheten i landet också i fortsättningen kommer att bedrivas av mindre företag. Han slår fast att de mindre företagen visat stor livskraft under efterkrigstiden och att detta har tagit sig uttryck i en produktivitetsförbättring. De mindre företagen synes ha hämtat in en del av den eftersläpning man tidigare kunnat konstatera gent emot de stora företagen. Lönsamheten mellan företag av olika storlek synes inte uppvisa någon markant skillnad, säger han. Inrikesministern åberopar vidare utvecklingen bl.a. i USA, där en konkurrenskraftig småföretagsamhet har kunnat bestå trots en långt driven rationalisering, avancerad teknik och tillgången till en stormarknad som i sig själv gynnar tillverkning i långa serier. Den absoluta storleken är inte avgörande, framhåller han, för ett företags förmåga att tillgodogöra sig stordriftens fördelar. Jag vill gärna understryka vad som i propositionen sägs om småföretagens möjligheter att göra sig gällande i det framtida samhället. Det pekas på möjligheterna att utveckla underleverantörsystemet och samverkan mellan småföretagen och storindustrin. Vid en specialisering kan det lilla företaget bli stort i sin speciella tillverkning. I en vidgad marknad torde behovet av kvalitetsprodukter och unika varor bli större, och här har också småföretagen sina möjligheter. Småföretagens förutsättningar att driva sin verksamhet med låga administrationskostnader, deras rörlighet och anpassningsförmåga i en föränderlig utveckling samt den gynnsamma miljö för uppkomsten av nya idéer som finns inom denna kategori framhävs i propositionen, och jag vill instämma även i den delen. När vi konstaterat dessa förhållanden framstår det också klart att en stimulans från samhällets sida till den sektor vi här talar om kan bli mycket lönsam. Den kan bidra till bättre sysselsättning och högre ersättning till de anställda i dessa företag. Den kan medverka till en rikhaltigare varuproduktion och till att denna företagssektor kan lämna ett större bidrag till samhällets investeringar. Det är ett flertal förbättringar — och framsteg — som vi kan notera i samband med denna proposition. Jag vill gärna understryka vad som säges beträffande målsättningen, och instämmer därvid i vad som framhållits av de båda föregående talarna. Jag vill understryka värdet av att man här också medger att stöd skall utgå först och främst till rationella och lönsamma företag, men också till företag som har förutsättningar att med rådgivning och hjälp i olika avseenden bli lönsamma och rationella. Jag vill särskilt understryka uttalandet om att föreningarna får vissa möjligheter att anpassa sig till och medverka i den lokaliseringspolitiska verksamheten. Jag vill också betona värdet av att föreningarna får tillfälle att i viss omfattning bedriva en kostnadsfri rådgivning för företagen, en grundläggande information och rådgivning som i sin tur kan leda till att företagen själva sedan söker sig erforderlig expertis. Vi har också förslaget om höjning av lånegränserna, som framförts i motioner under flera år. Mot den bakgrund som jag här sökt teckna tror vi att det skulle varit klokt att gå ännu ett steg när det gäller att skapa goda förutsättningar för företagareföreningarna. Det finns flera områden som kräver uppmärksamhet framöver. Jag vill bara nämna marknadsföringsfrågorna. Jag tror att en insats från företagareföreningarnas sida ur näringslivets synpunkt skulle vara mycket lönsam på detta område. Jag vill peka på nödvändigheten att bygga ut underleverantörsystemet, möjligheten att så att säga slussa över produktionsuppgifter från de stora företagen till de små. Det kan också innebära att man förmedlar arbetsuppgifter från orter med brist på arbetskraft och på övriga resurser till andra orter i landet där man har överskott på både arbetskraft och lokaler. Rationaliseringsarbetet är också en sak som tränger sig på och där det fordras ökade insatser. Det sagda innebär att förväntningarna på företagareföreningarna är stora, och deras verksamhet kommer mycket snart att ökas. Medelstillgången kommer emellertid att begränsa deras verk samhet. Till en del kommer högre avgifter att möjliggöra en utveckling för föreningarna, men det synes ha funnits god skäl för en höjning av statens administrationsbidrag. Departementschefen har själv påpekat att ökade uppgifter kommer att läggas på företagareföreningarna genom uppföljning och kontroll av låneärenden. Några ökade medel ställs dock egentligen inte till föreningarnas förfogande. Tvärtom synes statens bidrag till företagareföreningarnas verksamhet komma att bli lägre i fortsättningen enligt det nya förslaget. Detta rimmar illa med den allmänna satsning på näringslivet som man i dag tycks vara vil lig att göra, en satsning för att öka sysselsättning och effektivitet i näringslivet. I anslutning till denna proposition har väckts en del förslag som syftar till förbättring av företagareföreningarnas arbetsmöjligheter. I reservation 1 tar man upp behovet av ökad forskningsoch utredningsverksamhet rörande de mindre företagens problem. Vi föreslår att medel ställs till förfogande för en treårig försöksverksamhet. Denna fråga var uppe under fjolåret. I en remisskrivelse med anledning av de motioner som då lämnades underströk bl.a. kommerskollegium behovet av ytterligare kunskap rörande dessa företag och framhöll att undersökningsuppgifter av skiftande slag anmäler sig. Man tillstyrkte en sådan koncentrerad forskningsoch utredningsverksamhet, och man erbjöd sig även från kommerskollegii sida att fördela dessa anslag. I sitt utlåtande nr 83 år 1967 uttalade sig statsutskottet positivt för detta förslag och föreslog en skrivelse till regeringen där man framhöll betydelsen av ökade forskningsresurser. Man rekommenderade dock att avvakta företagareföreningarnas utredningsresultat. Vi tror att det inte räcker med att hänvisa denna fråga till den totala bedömningen av samhällets forskningsresurser. Vi tror i stället att det skulle vara effektivt att nu, mycket snabbt, ställa dessa medel till förfogande för den här berörda, speciella verksamheten. I reservation 2 behandlas företagareföreningarnas möjligheter att stödja även andra företag än hantverksoch industriföretag. Det finns flera skäl till framställningen om att även lastbilstrafikföretagen skall komma med bland föreningarnas arbetsuppgifter. Transportföretagen representerar en verksamhet som ligger mycket nära småindustrin och ofta arbetar under likartade betingelser. Åkerinäringen är en utpräglad småföretagarbransch. 70 procent av de 13 000 medlemsföretagen i Svenska lasttrafikbilägareförbundet är enbils-åkerier. Behovet av kapital är stort, inte minst vid rationaliseringsåtgärder av olika slag, utbyggnad av terminaler, administrationslokaler och andra fasta anläggningar. Visserligen uttalar departementschefen att låneorganen bör få en viss frihet vid avgränsningen av vilka företag som skall hänföras till småindustri och hantverk. Vi anser emellertid att detta inte är tillräckligt utan att behov föreligger för en undersökning om möjligheterna att vidga företagareföreningarnas verksamhet på detta område. Tidigare talare har här lämnat motiveringar för övriga reservationer. Jag vill endast beträffande reservation 6 påpeka att man kan vänta en starkt ökad verksamhet på detta område. Därför bör också riksdagens vilja att ställa medel till förfogande markeras. Vi föreslår därför att 20 miljoner kronor av de 200 miljoner som föreslås bli anslagna till statens investeringsbank skall specialdestineras till företagareföreningarnas verksamhet eller till statens hantverksoch industrilånefond. Med dessa ord, herr talman, ber jag att få yrka bifall till samtliga reservationer i denna fråga.

Herr talman! Jag avser att i mitt debattinlägg endast beröra de frågor som hänför sig till reservationerna 3, 4 och 5, de reservationer som bl.a. bygger på två motioner vilka i denna kammare framlagts av herr Fälldin och mig. Företagareföreningarna spelar en stor roll för företag inom hemslöjd, hantverk och småindustri. Jag tror att vi kan vara helt överens om detta. Då bör vi också kunna vara överens om angelägenheten av att dessa företag får sådana resurser att de kan uppfylla de krav som ställs på dem. Även om jag vill uttala min tillfredsställelse med den proposition som ligger till grund för det utskottsutlåtande som vi nu behandlar måste jag rikta viss kritik mot några punkter i den. Det gäller främst den övre gränsen för direktlån. Departementschefen föreslår att företagareföreningarnas rätt att självständigt besluta om direktlån till företag som redan har beviljats garantilån begränsas till ett belopp vilket — sammantaget med utestående garantilånebelopp — högst motsvarar maximibeloppet för direktlån. även om maximibeloppet höjs till 150 000 kronor — i och för sig tillfredsställande — innebär detta i princip en försämring i förhållande till nu gällande bestämmelser. Den föreslagna inskränkningen för ifrågavarande lån är enligt min uppfattning en otillfredsställande åtgärd. I allmänhet är det de mest utvecklingsbara företagen som redan erhållit garantilån och de har också för sin vidareutveckling och effektivisering behov av direktlån. Om propositionen bifalles på denna punkt skulle dessa företag inte kunna beviljas direktlån utan särskilt tillstånd från kommerskollegium. Det finns också anledning att erinra om att en av de väsentligaste orsakerna till föreningarnas direktlån är behovet av snabbhet vid besluten angående låneframställningarna. I sak tillhör väl detta ärende inte de större frågorna, men det har en principiell betydelse. Om en decentraliserad verksamhet nu fullgör sina arbetsuppgifter på ett tillfredsställande sätt — och det har bl.a. betygats av departementschefen — skall man då införa vissa begränsningar av den decentraliserade verksamheten? Inom «näringslivet finns en påtaglig trend till ökad decentralisering för att nå större effektivitet och minskade kostnader. Har inte staten anledning att uppmärksamma den utvecklingstrenden? Den i propositionen föreslagna begränsningen av föreningarnas kompetens synes vara något av en logisk kullerbytta. Först talar man om att föreningarna fått ökade arbetsuppgifter, att de sköter dem väl och att departementschefen vill föreslå ökade befogenheter åt dem. Men sedan föreslås viss begränsning av nuvarande befogenheter. Begränsningen skulle, som redan nämnts, avse sådana fall där företagen redan fått industrigarantilån och således redan varit underkastade kommerskollegiums prövning. I stället för att minska föreningarnas befogenheter att utlämna direktån borde just det förhållandet att företaget erhållit industrigarantilån tala för att föreningarna själva skulle kunna bevilja direktlån utan förnyad central prövning. I motionen har yrkats att propositionens förslag på denna punkt inte bör bifallas och att riksdagen sålunda beslutar att maximibeloppet om 150 000 kronor för föreningarnas direktlån ej begränsas av utestående garantilånebelopp. I reservation 3 till statsutskottets utlåtande hemställs att ifrågavarande motioner bifalles. Bör inte riksdagen vara framsynt och söka medverka till att det handläggningsarbete som blir följden av riksdagsbeslutet görs enkelt och till lägsta möjliga kostnad? Vidare vill jag säga några ord om administrationsbidraget. Enligt departementschefens av statsutskottet tillstyrkta förslag skall ett administrationsbidrag beräknas efter i genomsnitt 200 000 kronor för varje förening. Med hänsyn till de skiftande behoven av stöd hos föreningarna och eftersom de kommer att tas i anspråk för statliga uppgifter i ökande omfattning bör det, säger departementschefen, sedan ankomma på Kungl. Maj:t att inom ramen för anvisade medel för ändamålet bestämma bidragets storlek för varje förening. Förslaget beträffande medelsramen innebär ju att staten får minskade nettokostnader för företagareföreningarnas verksamhet. Visserligen är det riktigt som departementschefen gör gällande, att föreningarnas inkomster från staten i huvudsak skulle bli oförändrade genom att nettoränteinkomsterna ersätts med statliga bidrag. Men det innebär samtidigt att staten erhåller ökade inkomster, och dessa bör enligt min mening tillföras företagareföreningarnas verksamhet. Statens ränteinkomster på föreningarnas direktlån kommer att öka från 5,75 procent till 7,5 procent i nuvarande ränteläge. Vidare erhåller staten 0,5 procent på utestående industrigarantilån. Dessutom bortfaller i stort sett statens utgifter för risktäckningsmedel för föreningarnas direktlån, om departementschefens förslag går igenom. Den nettoinkomstökning som staten härigenom skulle kunna tillgodoräkna sig uppgår till omkring 1,5 miljon kronor. Enligt propositionen skulle föreningarna få 5 miljoner av staten. För innevarande budgetår får de ett anslag om i runt tal 1,9 miljon kronor. Företagareföreningarnas ränteinkomster var för budgetåret 1966/67 3,1 miljoner. Det framgår för övrigt av propositionen. Tillsammans ger detta också inkomstposter på omkring 5 miljoner kronor. Någon förbättring blir det sålunda inte om riksdagen bifaller propositionen. Denna försiktiga attityd svarar inte mot det stora behov som föreningarna har. I reservation nr 4 föreslås en annan konstruktion av administrationsbidraget än den departementschefen vill ha. Reservanterna anser att ett enhetligt basbelopp om 200 000 kronor bör utgå till varje förening.

att denna förening hade behov av rätt stort extra bidrag, om den skulle kunna fylla de funktioner som bedömdes vara absolut erforderliga. Samma synpunkter kom för övrigt fram i den statliga utredningen av år 1963 angående befolkningsutveckling och näringsliv i Jämtlands län. Förhållandena torde vara likartade i många andra orter. Därför är det väl ett angeläget krav som reservanterna ställer. Herr talman! Jag ber med det anförda att få yrka bifall till reservationerna 3, 4 och 5.
Herr talman! För att göra vår nattövning något mindre mörk skall jag lämna filosofierna därhän och omedelbart gå över till att tala om reservationerna. I reservation 1 till punkt 2 tas upp frågan om forskningen. Utskottet är enigt om att det är angeläget med en forskning kring de mindre företagens problem, men utskottet anser att det vore olyckligt att bryta ut den forskningen ur samhällsforskningen i dess helhet genom att bevilja ett särskilt anslag åt just denna typ av forskning. Vi tror inte att det ens skulle gynna forskningen i fråga. Det är bättre att behandla samhällsforskningen som en helhet. Reservation 2 till punkt 3 gäller lastbilsföretagen. Principen är ju den att stödet genom =<företagareföreningarna skall avse producerande företag. Om man nu övergår till att även inrätta ett stöd åt distributionsföretag, har man vidgat verksamheten i en oviss omfattning. Utvidgningen till lastbilsbranschen innebär också att man ger sig in på vanskligheter. 1963 års trafikbeslut om liberalisering inom biltrafiken håller på att stegvis verkställas. Två etapper har genomförts, och i avvaktan på resultatet av den andra etappen har den tredje etappen tills vidare skjutits något på framtiden. Detta ger ovissa förutsättningar för lastbilsbranschen. Utskottet har inte velat biträda förslaget om att ta med lastbilsbranschen bland de företag som kan få bidrag. Reservation 3 vid punkt 4 i utlåtandet berör frågan om beslutanderätten. Företagareföreningarna är ju ekonomiska föreningar som rent juridiskt sett är låntagare i förhållande till staten. Vid en förmedling av lånegaranti däremot handlar föreningarna på statens vägnar och fungerar då som en form av statligt organ. Frågan uppkommer då hur till exempel besvärsrätten fungerar och hur de där befogenheterna blir statligt reglerade. Med den garantigivning som utredningen och motionärerna har tänkt sig ändrar föreningarnas verksamhet karaktär, och det är risk att systemet stelnar. För de nuvarande ekonomiska föreningarna är det därför enligt utskottets mening olämpligt att ikläda sig ett sådant ekonomiskt ansvar som lånegarantierna skulle medföra. Reservanterna tar upp en tanke från utredningen om ett visst risktagande från föreningarnas sida. Hur skall då den risken täckas? Den måste täckas genom fondering och den fonderingen måste komma från låntagarna, antingen genom en årsavgift eller genom någon sorts »omsättningsskatt» på lånen. I båda fallen är det uteslutet att få till stånd en fullständig täckning för den samlade risken. Staten måste då träda till för att täcka denna och man kan alltså inte komma ifrån att föreningarna på det sättet kommer att handla på statens vägnar. I reservation 4 till punkt 8 har reservanterna tagit upp administrationsbi draget. Utredningen hade beräknat behovet av administrationsbidrag = till 150 000 kronor per förening. Departementschefen har ökat summan till 200 000 kronor. Här finns en del motioner som illustrerar värdet av att bidraget görs så rörligt som möjligt för att bättre tillgodose förhållandena i Norrland, för att klara kostnaderna i stockholmsföreningen osv. Utskottet delar departementschefens syn på hur administrationsbidraget skall fördelas. Frågan om en idébank, som tas upp i reservationen, är särskilt intressant.

Även reservanterna förordar ju i reservationen en närmare utredning. Någon speciell anslagsdestination för en idébank finner utskottet av detta skäl inte vara lämplig. I reservation 5 till punkt 14 tas upp summan av administrationsbidragen. Propositionen går ut på en dryg dubblering mot tidigare av administrationsbidraget. I de motioner som har legat till grund för reservationen och som har refererats av herr Wikberg tas upp frågan om staten nu kommer att tjäna på det nya systemet. Det har nämnts i motionen att staten skulle tjäna en och en halv miljon kronor gentemot nuläget. Det är nu att jämföra två icke jämförbara storheter. Jag hade tänkt illustrera detta med en kurva. Det visar sig emellertid att det blir en ekvation med fem variabler. Det hade alltså behövts ett syftlinjenomogram, och vår interna TV har inte tillräcklig skärpa för att återge ett sådant. Variablerna är beloppet, statens ränta, utestående industrigarantilån, bortfall av risktäckningsmedel och förlustprocent på utestående medel. Jag kan bara nämna ett par punkter i nomogrammet. Motionärerna utgår i sitt resonemang från ett högt ränteläge. Vi har vid behandlingen tidigare av statsutskottsärenden denna vecka diskuterat ränteläget, och det har framförts värdet av att räntan sänks. Som en ny punkt i nomogrammet kan vi därför tänka oss diskontot sänkt med en halv procent. Statens vinst minskas då med 900 000 kronor. Skulle diskontot sänkas med ytterligare en halv procent, vilket mycket väl kan inträffa, förlorar staten i förhållande till nuläget ytterligare en halv miljon. Det resonemang som motionärerna för är alltså inte allmängiltigt, och utskottet kan inte biträda det. I reservation 6 till punkt 17 tas frågan om anslag på kapitalbudgeten upp. I propositionen föreslås en höjning från 18 till 20 miljoner kronor av anslaget till statens hantverksoch industrilånefond. Motionärerna vill emellertid ha ett anslag på 40 miljoner kronor, alltså dubbelt så mycket. En sammanställning av medelsberäkningen för fonden utvisar att den 30 juni 1967 fanns en reservation på 2,1 miljoner kronor. Anslaget för 1967 68 från föreningar flutit in med 1,3 miljon kronor. Det gör att fonden f. n. uppgår till 21,4 miljoner kronor, penningmässigt sett. Den 30 oktober 1967 hade utdelats 15,25 miljoner och till den 29 mars 1968 ytterligare 1,5 miljon kronor. Det blir en summa på 16,75 miljoner kronor, och outnyttjat på fonden finns således kvar 4,65 miljoner kronor. Den 9 maj 1968 fanns ingen ansökan inne. Den 1 juli 1968 uppgår alltså den antagliga reservationen till — som jag nyss nämnde — 4,65 miljoner kronor. Tillsammans med ett nytt anslag för 1968/69 på 20 miljoner kronor blir fonden 24,65 miljoner kronor. Sett ur föreningarnas synpunkt har man att räkna med dels fonden, dels egna amorteringar, som beräknas kom ma in med 39 miljoner kronor, och detta blir tillsammans en utlåningsvolym för 1968/69 på 63,65 miljoner kronor. Om man jämför detta med den utlåning som ägt rum under 1965 67 på 40,6 miljoner och under första halvåret av innevarande budgetår på 15 miljoner kronor, vill det till en bergfast tro på vår förmåga att åstadkomma goda konjunkturer för att föreställa sig att den av reservanterna föreslagna fonderingen skulle erfordras. Herr talman! Jag yrkar bifall till utskottets förslag.
Herr talman! Jag tror inte att jag behöver ta kammarens tid i anspråk så länge, ty min argumentation i huvudanförandet har full täckning även efter herr Wåågs yttrande. Vad gäller forskningen är det riktigt att vi menar att samhällsforskningen skall ägna den här delen sin uppmärksamhet. Jag tror emellertid att det kan finnas risk för att det då kommer att ta lång tid. Företagareföreningsutredningen har påpekat svårigheterna att finna erforderliga fakta i nuläget, inte minst beroende på att vi har så många småföretagare. Man har uttalat sig för att det borde finnas anslag till forskningsoch utredningsuppdrag. De remissinstanser som yttrade sig över motioner i denna fråga i fjol framhöll samma sak. Jag tror att det vore ett rationellt grepp att anslå den summa på 300 000 kronor under tre år, som förslagsvis nämnts, för att snabbt söka kartlägga detta område och genomföra önskade utredningar. Kommerskollegium säger att det finns många utredningsobjekt som väntar. Vad gäller lastbilstrafikbranschen vill jag säga att, eftersom man nu konstaterar att företagareföreningarnas verksamhet är bra, det inte finns någon anledning att begränsa den goda verksamheten enbart till producerande fö retag. Det vore rimligt att utvidga företagareföreningarnas goda verksamhet även till närstående företag. Det finns ju ett starkt samband mellan hantverksoch småindustriföretagen och transportsektorn. Jag tror att det finns goda skäl till att verkligen pröva denna fråga. Jag är tacksam för att herr Wååg tycks vilja medverka till att vi får lägre ränta här i landet. Under sådana förhållanden kommer ju frågan i ett annat läge. Det är dock ett faktum att enligt vad vi nu vet och om vi baserar beräkningarna på innevarande budgetår, synes det som om staten nu skulle få lägre kostnader för företagareföreningarnas verksamhet än tidigare. Det strider ju mot den satsning som vi alla är överens om måste ske på utvecklingsarbetet inom näringslivet. Jag tycker att man här kan anlägga en del av de synpunkter som från olika håll framförts på investeringsbanken. När vi alltså är beredda att göra ett utspel för näringslivets utveckling, bör detta utspel inte gälla bara de stora företagen utan också den sektor som representeras av mindre industri. Det vore rimligt att man behandlade denna sektor på samma sätt som när det gäller de stora företagen genom att anslå medel också till denna verksamhet. Även om man nu kan se att det redan finns kapital för utlåning, får vi väl hoppas att konjunkturerna vänder så att efterfrågan på lån blir större. Då är det bra att ha denna ökade medelstilldelning. Vi har här begärt en överföring från det anslag som skulle gå till Sveriges investeringsbank. Det är ju inte säkert att pengarna där hinner användas tidigare än på detta område. Jag ser att inrikesministern gör oss den äran här i kammaren. Jag vet inte om jag skulle våga ställa frågan: Hur är det tänkt med övergångsbestämmelserna? Många företagareföreningar frågar nu inför årsmötena, hur de skall göra med styrelserna. Ingenting härom är sagt i propositionen. Skall vi nu välja styrelser i enlighet med riksda gens beslut i dag, eller skall vi vänta ett år? Hur kommer landstingen att få direktiv i denna fråga? Kanske det är förmätet att vid denna tidpunkt ställa dessa frågor, men vi kan väl få svar så småningom.

Jag ber att få lämna ett meddelande angående vissa plena i fortsättningen. Kvällsplenum blir erforderligt i morgon fredag. Även på tisdag i nästa vecka torde kvällsplenum få hållas. Däremot kommer plenum nästa onsdag, dagen före Kristi himmelsfärdsdag, att avslutas omkring kl. 17.00 — i enlighet med vad som sedan länge utlovats. Det har tyvärr icke varit möjligt att från utskotten erhålla tillräckligt klara besked om bordläggning av ärenden i fortsättningen för att med fullständig visshet kunna säga om plenum måste hållas fredagen den 24 dennes, men jag ser mig nödsakad att alltjämt räkna med arbetsplenum då.

Herr talman! Förmåga att reformera sig själv är ett livsvillkor för en demokrati. Former, verkningssätt och uttrycksmedel måste ständigt anpassas till förändringarna i samhället och i tänkesätten. Det ankommer i första hand på riksdagen som hjärtpunkt i den svenska demokratin att följa utvecklingen i tiden. Den genomgripande reform av vårt statsskick som vi i dag kommer att besluta utgör ett bevis för livskraft och förnyelsevilja i den svenska folkstyrelsen. Den innebär att riksdagen omskapar sig själv till ett mera fullödigt uttryck för folkviljan, stärker banden mellan de enskilda medborgarna och deras valda ombud och utvecklar de parlamentariska grundsatserna i statslivet. Riksdagens omvandling medför att folket i framtiden ges möjlighet att omedelbart och genom en valhandling bestämma om hela folkrepresentationens sammansättning och därmed om den politik som skall föras. Förändringen av valsystemet innebär att folkviljan i stort kommer att mera riktigt och rättvisande återspeglas i riksdagen. Inskrivandet av parlamentarismen i grundlagarna utgör ett viktigt steg framåt i utvecklingen av demokratins spelregler. Det är en styrka för vårt land att en reform av detta djup och denna bredd kunnat vinna anslutning av så många och så skilda meningsriktningar. Det är, som utskottet uttalar, »nödvändigt att så långs möjligt söka vinna enighet kring demokratins funktionssätt och de skilda åsiktsriktningarnas arbetsvillkor och begränsa meningsbrytningarna till de politiska sakfrågorna». Det är glädjande att i dag kunna slå fast att man än en gång lyckats nå ett betydande samförstånd om en stor reform av vårt statsskick. Det lyckades 1865 då de fyra stånden beslöt att avskaffa sig själva, och det lyckades 1918 då den stora rösträttsreformen beseglade den fulla demokratins seger. Och det lyckas nu 1968 då tvåkammarriksdagen kommer att fastställa att dess tid är ute. Vägen fram till dagens beslut har förvisso varit både lång och vansklig. Den har varit naturlig och ofrånkomlig i en tid som inte har präglats av inre eller yttre kriser. Den enighet som behövs tar sin tid för att växa fram i ett stabilt samhälle. Detsamma har också gällt de andra stora reformerna av den svenska riksdagen. Redan år 1810 föreslog det dåvarande konstitutionsutskottet ståndsriksdagens avskaffande. Man ville ersätta den med en folkrepresentation på två kamrar. Det dröjde över ett halvsekel innan denna tanke kunde förverkligas. Det första stora initiativet av avgörande betydelse för den slutliga reformens utformning togs vid 1847— 1848 års riksdag, och man kanske — eftersom det i dag är den 17 maj — skulle kunna erinra om den norska nationaldagen. När vi nu går att besluta om en enkammarriksdag vill jag även erinra om att det första förslaget om en enkammarriksdag framfördes i en motion vid 1828—1830 års riksdag med Norges storting som förebild. Att även rösträttsreformerna tog lång tid att förverkliga är för alla välkänt. Det är angeläget understryka att det ligger en verklig realitet i påståendet att det är riksdagen som reformerar sig själv genom det beslut som fattas i dag. Bakom detta beslut ligger enskilda riksdagsledamöters arbete och aktivitet i författningsutredningen och i grundlagberedningen, vilka nästan helt har bestått av riksdagsmän. Det har varit vid partiöverläggningar och inom de skilda partigrupperna, och slutligen i utskott och kamrar. Man kan givetvis diskutera var tyngdpunkten har legat eller bort ligga, i utredningen, i partigrupperna, i utskottet eller någon annanstans. Klart är emellertid att det förslag som nu ligger vå kamrarnas bord har förberetts, utarbetats och diskuterats i första hand inom riksdagsledamöternas egen krets. Det förekommer naturligtvis olika bedömningar av förslaget som helhet och dess olika delar, och det ligger i sakens natur att en kompromiss mellan skilda ståndpunkter måste innebära avvikelser från idealet. Men klart är att riksdagen kan ta åt sig äran av att ha omdanat sig själv. En uppfattning som ofta förs till torgs är att riksdagen är en utpräglat konservativ församling då det gäller dess egna regler och arbetsformer. Det kan nog inte bestridas att det ibland har funnits fog för denna åsikt. Det står emellertid klart för var och en som under senare år följt riksdagens arbete att det numera föreligger en klar reformvilja. De senaste åren har präglats av en betydande aktivitet, och flera viktiga initiativ har tagits inom riksdagens arbetsfält. Jag vill erinra om de tre riksdagsbeslut som fattades 1965 och 1966 på grundval av arbetet inom riksdagens organisationsutredning och som kom riksdagen till godo inför den stora omvälvning som nu förestår.

Flera exempel skulle kunna ges på lur riksdagen under de senaste åren visat sin bestämda vilja att anpassa sig själv och sina institutioner efter tidens krav. Beslutet om övergång till enkammarsystem kommer som en höjdpunkt i denna reformverksamhet. Det är emellertid angeläget att understryka att reformarbetet inom riksdagen inte får avstanna efter det beslut som riksdagen i dag går att fatta. Frågorna om den nya riksdagens arbetsformer har inte slutbehandlats. Vad som föreslås i detta sammanhang är bara sådana ändringar som är helt nödvändiga för att den nya riksdagen skall bli arbetsduglig och bereda ledamöterna godtagbara arbetsmöjligheter. I stort kommer den nuvarande utskottsorganisationen och den nuvarande ordningen för kammarbehandlingen att överföras till enkammarriksdagen, med vissa påbyggnader och justeringar. En fortsatt översyn av arbetsformerna kommer att verkställas av grundlagberedningen. Att utskottsväsendet måste ses över uttalade redan organisationsutredningen, som var tillsatt av talmanskonferensen. Frågan om hur budgetbehandlingen skall ske — något som diskuterats under december — har inte alls tagits upp i detta sammanhang. Det finns flera liknande frågor. Man har alltså i dessa delar att emotse nya förslag och hoppas på en fortsatt reformvilja från riksdagens sida. Det är att observera att utskottet i detta sammanhang redan tagit ett utredningsinitiativ. Det gäller riksdagens personaloch förvaltningsorganisation, som måste ses över inför enkammarreformens genomförande. Utskottet föreslår att en ny organisationsutredning skall tillsättas nästa vår. Utskottet pekar också på vissa frågor beträffande riksdagen, som grundlagberedningen bör pröva. Det är inte uteslutet att det kan befinnas lämpligt med ännu en partiell förvaltningsreform, omfattande bl.a. en ny riksdagsordning, innan man kan fatta det slutgiltiga beslutet om den totala författningsreformen. Naturligtvis skall det inte få innebära en försening av arbetet på att åstadkomma den totala reformen. Men det kan väl tänkas att den del av komplexet som riksdagsordningen utgör kan komma fram fortare än en ny regeringsform och att det skulle kunna vara till fördel för riksdagen om så kunde ske. Grundlagberedningen får diskutera den saken. Jag kan också erinra om att utskottet i annat sammanhang tar upp en fråga, som utskottet har ansett skall tas upp med förtursrätt. I detta sammanhang skulle man kunna fråga sig om alla de detaljföreskrifter beträffande riksdagen, dess utskott osv. som återfinns i riksdagsordningen och alltså utgör grundlag skall utgöra grundlag även i fortsättningen. Det är väl dock en fråga, som närmast grundlagberedningen har att undersöka och föreslå ändringar i, om den finner att ändringar bör företagas. En fråga som har diskuterats mycket inför enkammarreformen är hur många ledamöter den nya riksdagen bör ha. Jag vill för egen del säga ifrån att jag inte ställer mig oförstående inför de synpunkter som har anförts till förmån för ett lägre ledamotsantal än 350. Den siffran utgör emellertid ett led i den kompromiss som har träffats mellan partierna. Tre partier har förklarat sig godtaga denna kompromiss. De partier som har överenskommit om detta har inte ansett sig kunna ompröva sina beslut. Mycket goda skäl kan anföras för att inte minska det nuvarande ledamotsantalet alltför mycket. Man bör inte som har skett i den här förda debatten överdriva de arbetstekniska svårigheter som följer av detta ledamotsantal. Om man, såsom jag nyss anfört, visar god vilja att verkligen anpassa organisation och arbetsformer efter de krav som ställs, är det enligt min mening fullt möjligt att få till stånd en helt tillfredsställande ordning även inom en riksdag med 350 ledamöter. En annan sak är om de nu föreslagna ändringarna i arbetsformerna är tillräckliga. Jag har redan anfört att man bör vara inställd på ett fortsatt reformarbete. En viktig faktor i detta sammanhang är också, som utskottet påpekar, frågan om ersättare för riksdagsmännen, där det norska systemet med varamann ju är något som många har ansett att vi borde få även här i Sverige. Författningsutredningen föreslog som bekant att ersättare skulle införas i den svenska riksdagen. Denna fråga skall prövas även av grundlagberedningen, men det har grundlagberedningen inte kunnat göra under de år som den har haft på sig för att komma med det förslag som nu ligger till grund för det beslut som riksdagen skall fatta. Men om vi även här i Sverige skulle finna att vi vill ha ett ersättarsystem är det, som utskottet framhåller, självklart att ledamotsantalet i det sammanhanget blir föremål för en omprövning. Utskottet säger ock så att denna fråga bör behandlas med förtursrätt inom grundlagberedningen. Om man kommer till det här resultatet borde ett förslag till grunlagsändring möjligen behandlas 1970 och slutgiltigt antas 1971; detta är nödvändigt framför allt med tanke på planeringen av det permanenta nya riksdagshuset. Jag vill i det sammanhanget vända mig mot den argumentering som man ibland får höra, att det höga antalet ledamöter skulle tjäna syftet att bereda så många som möjligt av de nuvarande riksdagsmännen plats i enkammarriksdagen. De kandidatnomineringar som nu pågår inom partierna inför höstens andrakammarval torde klargöra, att en önskvärd förnyelse och föryngring inte kan hindras genom ett högt antal mandat. Jag har hittills talat om den förändring som föreslås beträffande riksdagen.

Den kommunala självstyrelsen är en omistlig del av vår svenska demokrati. Efterkrigsåren har kännetecknats av ständigt ökade satsningar på kommunerna, som fått uppgiften att verkställa en rad av riksdagen fattade beslut men som även har kompetens att själva ta initiativ till medborgarnas fromma. Kommunernas betydelse har ökat och kommer att öka ännu mer i fortsättningen. Det åligger konstitutionsutskottet att även behandla frågor om den kommunala demokratin, och för oss har det varit angeläget att i detta sammanhang slå vakt om kommunernas arbetsvillkor och utvecklingsbetingelser. Utskottet kan för sin del inte finna att förslagen om gemensam valdag och treåriga mandatperioder skulle innebära några avgörande nackdelar för kommunerna. Men utskottets ledamöter är ense om att farhågorna för ogynnsamma åter verkningar på den kommunala demokratin inte bör avfärdas som obefogade. Vi föreslår därför att man i anslutning till denna partiella författningsreform tar initiativ till en samlad översyn av den kommunala självstyrelsen. En sådan översyn har framstått som motiverad även om man bortser från författningsreformen. Det är glädjande att kunna konstatera, att utskottet är helt enigt om att man bör söka finna sådana former för kommunernas verksamhet som innebär en förstärkning av den kommunala självstyrelsen och den kommunala demokratin. Det nya valsystem som vi nu går att besluta om behöver jag inte närmare kommentera då det torde vara känt för samtliga. Utskottet har lagt ned mycket arbete på att klarlägga förslagets innebörd och undanröja vissa missuppfattningar som har kommit till synes i den allmänna debatten. Särskilt vill jag hänvisa till vad utskottet utrett om innebörden av den föreslagna spärren mot småpartier eller skall vi säga spärren mot en ökad partisplittring. Det kan inte med något fog göras gällande att förslaget innebär någon skärpning eller diskriminering. I själva verket förhåller det sig så att den nuvarande ordningen innehåller spärrar mot småpartier som verkar hårdare än den nya regeln med de slutna och små valkretsarna och den första divisorn 1,4. Av utskottets betänkande framgår att den argumentering som här har förts grundar sig på felaktiga antaganden. Om betänkandets innehåll i övrigt skall jag endast säga några korta ord. Utskottet har mycket ingående granskat de framlagda författningsförslagen och har också begagnat sin initiativrätt för att föreslå vissa ändringar.

De initiativ som utskottet har tagit har i första hand inneburit ett fullföljande av de reformer beträffande riksdagens kontrollmakt som beslöts förra året och som jag förut har berört. Det gäller riksdagens ombudsmän, riksdagens revisorer och konstitutionsutskottets granskningsuppgifter.

Utskottet har vidare uppmärksammat behov av vissa grundlagsändringar på riksdagens interna område. En viktig reform åren 1964—1965 var inrättandet av riksdagens krigsdelegation. Syftet var att så långt som möjligt säkerställa demokratins och parlamentarismens funktion även under krigsförhållanden. En lucka i de regler som antogs är emellertid att krigsdelegationen inte kan träda till förrän riket har kommit i krig, och då kan det vara för sent. Utskottet vill täcka denna lucka och föreslår en mera praktisk ordning i fråga om ersättare för delegationens ledamöter. I detta sammanhang har utskottet också återkommit med det ärende angående riksdagens beredskapsplanering för denna krigsdelegation som behandlades i ett tidigare utlåtande, vilket emellertid på yrkande av mig i denna kammare återremitterades, då vissa missförstånd uppstått om innebörden av utskottets förslag. Vi har denna gång stannat för att föreslå regler i riksdagsstadgan om den uppgiftsfördelning som kan ske mellan delegationens presidium och förvaltningskontoret. I sak innebär förslaget egentligen detsamma som utskottet avsåg förra gången. Någon oklarhet om innebörden bör inte uppkomma denna gång. Det är utskottets övertygelse att förslaget skall vara till gagn för det beredskapsarbete som skall bedrivas under delegationspresidiets ledning och överinseende. Detta innebär, som också framgår av riksdagsstadgan, att det är presidiet för krigsdelegationen som har ledningen, som har hand om planeringsarbetet, och att intet annat organ kan göra något utan att det har blivit tillsagt från detta presidium. På det viset får man det hela klart, såvilt jag kan förstå. Förra gången ansåg utskottet att en hel del av dessa uppgifter var så självklara att man inte behövde skriva dem. Här vill jag också återkomma till en annan fråga, nämligen om detta skall stå i riksdagsordningen. Som jag antydde förut innehåller den riksdagsordning vi nu har många detaljföreskrifter, och frågan är om man i fortsättningen skall ha dessa detaljföreskrifter — antalet ledamöter i utskott osv. Det är en sak som grundlagberedningen får pröva, och det har också utskottet skrivit beträffande denna fråga. Slutligen föreslår utskottet att en klarare och redigare reglering av initiativrätten i interna riksdagsfrågor åstadkoms i riksdagsstadgan. Det blir utskottets uppgift att utreda frågan vidare under sitt arbete på en riksdagsstadga för enkammarriksdagen. En bestämmelse föreslås i riksdagsordningen som ger riksdagen rätt att reglera dessa frågor i stadgan. Jag skall i detta anförande inte ingå på någon polemik mot de reservationer som har avgivits på några punkter. Jag vill i stället uttala att dessa reservationer inte kan förta intrycket av att utskottet i huvudsak, i de stora frågorna, kunnat enas kring den reform som föreslås. Detta är, som jag förut framhållit, av stort värde och ger förslaget den förankring som är nödvändig för en så djupgående förändring av vårt statsskick som riksdagen nu går att besluta om. Med detta, herr talman, ber jag att få hemställa att utskottets förslag i alla delar måtte godtagas.

Herr talman! Den svenska folkstyrelsen förverkligas genom parlamentariskt statsskick och kommunal självstyrelse. Detta ville författningsutredningen slå fast i den första paragrafen i en ny regeringsform. Sanningen i orden lär väl ingen vilja bestrida. Det är otvivelaktigt ett av de främsta kännetecknen på demokratins utformning i vårt land att den bygger på båda dessa led. Uppgiftsfördelningen mellan stat och kommun har hos oss förts längre än som är vanligt i andra länder. En decentralisering av ansvaret för samhällsuppgifterna kommer att fortsätta. Den kommunala självstyrelsen har urgamla anor och har alltid utgjort en grund och en plantskola för politiken på riksplanet.

Det innebär, såsom konstitutionsutskottets ärade ordförande redan har framhållit, en betydande vinning för vår demokrati att tvåkammarriksdagen kan ersättas med en enkammarriksdag, vald vid ett och samma tillfälle av svenska folket i direkta val. Det innebär att folksuveränitetens princip bättre än nu kommer till uttryck som grundval för vårt statsskick. Tvåkammarsystemet går tillbaka på överväganden och tänkesätt som är klart föråldrade. Att första kammaren vilar på en demokratisk grund och har tillfört vårt politiska liv och vår riksdag många framstående personer och personliga insatser är det ingen som vill förneka. Men att vid sidan av den direkt folkvalda kammaren sätta en likaberättigad kammare som valts genom indirekta val och vars samman sättning inte återspeglar den aktuella folkopinionen är ett avsteg från folksuveränitetens princip som inte kan försvaras i dagens läge. Det är därför en angelägen reform då första kammaren avskaffas. Jag vill, herr talman, gärna hävda att det är ett gott utskottsarbete vi nu har att ta ställning till. För egen del vill jag beteckna utskottsförslaget som en god avrundning av det mångåriga och intensiva arbete som föreligger i denna fråga. Att kunna konstatera detta är så mycket mera glädjande som den reform det är fråga om är den största, mest omfattande och mest betydelsefulla den svenska riksdagen haft att syssla med sedan många år. Det är klart att ett förslag av denna omfattning måste bära tydliga spår av vårt sätt att arbeta, i vilket kompromissen är det naturliga sättet att ge utrymme även åt mest skilda meningar. Innerst inne är det väl i dag ytterst få, om ens någon, som kan säga sig vara fullt nöjd med varje detalj i det stora lagförslaget.

Men just nu kvarstår som det väsentliga enligt min mening den från alla håll iakttagna strävan att bygga det nya i samarbete och samförstånd till båtnad för framtiden. Det finns som jag ser det i dag all anledning att lyckönska den svenska riksdagen till att den står inför antagandet av det nya förslaget. Det betecknar slutet av ett mångårigt intensivt utredningsarbete och begynnelsen av en ny samhällsbyggnadsperiod, då man kan arbeta under en författning som anpassats till den nya tiden och dess speciella krav. Det finns för mig särskild anledning att syssla med två speciella frågor i ut skottsutlåtandet kring det nya författningsförslaget. Det är för det första det mycket välkomna och som jag ser det mycket angelägna beslut utskottet rekommenderar riksdagen att fatta om tillsättandet av en särskild arbetsgrupp för att göra en samlad översyn av den kommunala demokratins problem i enlighet med vid flera riksdagar från många håll väckta motioner. För det andra är det förslaget om att den nya kammaren skall omfatta 350 ledamöter. Alltsedan propån om den gemensamma valdagen framfördes har debatten om bevarandet och stärkandet av den kommunala demokratin stått på dagordningen i särskilt hög grad. Redan dessförinnan hade emellertid de påbörjade förändringarna i den kommunala indelningen och den pågående koncentratiopen av förvaltningen med åtföljande ökat statsinflytande över kommunerna stimulerat debatten kring den kommunala demokratin. Den nya kommunala indelningen med ty åtföljande större kommunala enheter medförde att ett väsentligt minskat antal människor kom i direkt kontakt med kommunalt arbete, vilket kunde befaras leda till minskat lekmannaavgörande och ökat tjänstemannainflytande. Avståndet från centrum ut till människorna blev allt större och kontakten med de i kommunen ledande allt svårare att upprätthålla. Detta kunde på goda grunder befaras leda till minskat intresse för de kommunala frågorna och en minskad uppslutning kring de valförrättningar som ligger till grund för den kommunala verksamheten. För de aktiva kommunalmännen har det ökade statsinflytandet över det kommunala arbetet blivit en ständig källa till bekymmer. Orsaken till detta ökade inflytande ligger i öppen dager. I och med ett ökat ekonomiskt stöd från statens sida betingade sig också staten ett ökat inflytande över de kommunala besluten och den kommunala förvaltningen i form av ökad insyn och kontroll, vilket i och för sig rimmar mycket då ligt med den gamla kommunala självstyrelsens principer i vårt land. När så den gemensamma valdagen framfördes som ett alternativ i debatten om tillvaratagande av det s.k. kommunala sambandet slog misstänksamheten ut i full låga. Utan överdrift torde man kunna påstå att just detta hävdande av det s.k. kommunala sambandet har varit huvudorsaken till det mesta av allt rabalder kring det nu förestående författningsbeslutet. För centerpartiets vidkommande blev det närmast möjligheterna att eliminera de negativa verkningarna av den gemensamma valdagen som kom att avgöra hållningen till den kompromisslösning som låg på bordet. Från motståndarna hävdades de synpunkter som gör sig gällande än i dag, nämligen att den kommunala debatten skulle komma att helt försvinna under trycket av det på rikspolitiska ställningstaganden grundade rikspolitiska meningsutbytet. Från andra sidan hävdades att kommunalpolitiken numera hade en så stark förankring ute i de 1okala organisationerna och spelade en sådan roll för det politiska arbetet i allmänhet att den väl skulle stå sig i konkurrensen. Men klart var ändå att den kommunala demokratin behövde stärkas inför det prov som den gemensamma valdagen skulle komma att utgöra. Detta kan i korthet sägas vara bakgrunden till det flitiga motionsskrivandet i denna fråga, vilket nu i och med konstitutionsutskottets ställningstagande på denna punkt i betänkandet nr 20 kan sägas ha fått sin första lösning. Jag delar för övrigt på denna punkt den inställning som Svenska kommunförbundet uttalat med instämmande av departementschefen och konstitutionsutskottet att man kan utgå från att de politiska partierna känner sitt ansvar för den kommunala självstyrelsen och beaktar behovet av en avvägning mellan rikspolitik och kommunalpolitik i valrörelserna. Utskottet föreslår nu att en arbetsgrupp med företrädare för de stora po litiska partierna och de kommunala förbunden tillsätts i anslutning till riksdagens beslut om den partiella författningsreformen, med uppgift att kartlägga arbetsuppgifterna och dra upp riktlinjerna för en samlad översyn över den kommunala demokratin. Självfallet, säger utskottet, får en sådan arbetsgrupp inte utgöra hinder för partiella reformer inom den kommunala självstyrelsen. Den andra punkt i författningsreformen som särskilt intresserat mig, nämligen antalet ledamöter, har också varit föremål för en omfattande diskussion. Här har de ledamöter av konstitutionsutskottet och de motionärer som intresserat sig för frågan och som vill ha ett mindre antal riksdagsledamöter än de av utskottet föreslagna 350 kunnat referera till flertalet remissinstansers mening. Skulle man låta dessa instansers talan gälla vore av allt att döma saken klar. Men det torde i en fråga som denna vara av yttersta vikt att även andra synpunkter än de rent »arbetsoch 1okalmässiga» kommer till sin rätt. Här torde det inte minst angelägna vara att olika bygder, olika yrken och stånd liksom olika åldrar får en chans till representation, och att sålunda antalet ledamöter inte görs för litet. Redan en nedskärning från nuvarande 384 ledamöter till 350 är en betydande minskning. En ytterligare minskning skulle kunna medföra att det blev alltför » glest» mellan riksdagsmännen ute i de glest befolkade bygderna, så pass glest att morgondagens riksdagsmän inte skulle kunna fylla sin uppgift att vara sin bygds företrädare hos dem som makten haver. Gentemot dem som påstår att den enskilde ledamotens möjligheter att komma till tals i kammaren skulle bli starkt beskurna vill jag ansluta mig till den uppfattning som uttalats av departementschefen — och med instämmande av konstitutionsutskottet — att frågan om riksdagens storlek inte kan bedömas enbart eller ens huvudsakligen som en fråga om vad som är bäst ur arbetstekniska synpunkter. Jag delar helt den av utskottets ärade ordförande anförda meningen att det måste vara fullt möjligt att skapa en tillfredsställande arbetsordning även inom en riksdag med 350 ledamöter. Det gäller här att visa reformvilja och inte endast hänga sig fast vid gamla former. Det är min övertygelse att det är av vikt att riksdagens breda folkliga förankring om möjligt tryggas. Det är mitt bestämda intryck, herr talman, att denna partiella författningsreform som nu efter så många års intensivt arbete har lagts på riksdagens bord trots sina påstådda svagheter rymmer mycket av värde. Den ger exempelvis en möjlighet att främja en verkligt levande demokrati genom att den ger ett handtag åt en levande kommunalpolitisk debatt. Den statliga kontrollen över kommunerna bör väsentligt kunna nedbringas, och det är angeläget att man undersöker och tillvaratar alla möjligheter att stimulera en kommunalpolitisk debatt, att engagera de enskilda medborgarna i kommunernas angelägenheter och på detta sätt fördjupa den kommunala demokratin. Jag vill sålunda avslutningsvis uttala den förhoppningen att detta initiativ till en samlad översyn av den kommunala demokratin i syfte att stärka och fördjupa denna kommer att fullföljas skyndsamt och effektivt. Om så sker kommer utan tvivel dagens beslut att bli till stort gagn för båda leden i den svenska demokratin — det parlamentariska statsskicket och den kommunala självstyrelsen.

Herr talman! Den 7 december 1865 voterade ridderskapet och adeln om ståndsriksdagens avskaffande. En av åhörarna på läktaren rusade ut på trappan för att meddela de väntande skarorna utanför Riddarhuset att adeln Det kunde ha gått den mannen illa. Enligt dåtida berättare var folket nära att slita honom i stycken av ren förtjusning. Tvärs över Riddarhustorget kom han men utan att beröra marken med sin fot. »Ty från hand till hand över huvud vid huvud av ursinnigt hurrande människor langades han fram.» »Ett sällhetens rus» utbröt. I Operakällaren krossades alla fönster. Punschbuteljerna langades ut till allmänheten, och August Blanche, främst bland folktribuner, prisade stående på bordet Gud, kung och folk men också adeln »för dess oegennyttiga, högsinta offer på fädernelandets altare». I dag, mina damer och herrar, kommer första kammaren av allt att döma att avskaffa sig själv. Ingen folkmassa står otåligt bidande och väntande på besked. Ingen från läktaren löper fara för livet när han meddelar voteringens resultat. Inga fönster kommer att krossas hos hovtraktören och kronoarrendatorn Tore Wretman på Operakällaren. Ingen folktribun, vare sig Evert Taube eller Vilhelm Moberg, kommer att stå upp på bordet och uttrycka sin glädje över kammarens oegennytta och högsinthet i folkstyrelsens intresse. Det klena intresset i dag manifesteras av tomma läktare, och har också länge manifesterats av tomma regeringsbänkar. Jag ber att få hälsa herr statsrådet och chefen för justitiedepartementet välkommen till kammaren! Vad beror nu detta på? Har författningsreformen, den partiella, ingen folklig förankring? Är den inte begärd, påkallad av folket, från vilket i en demokrati all makt utgår? För att belysa denna fråga måste man en smula tänka på hur tidigare författningsreformer tillkommit. Ibland har det gått fort, ibland har det gått långsamt. des av en lagberedning som under fem år hade varit verksam — alltså i mitten på 1300-talet. 1809 års författning kom däremot snabbt. Adlersparre som den 22 mars med 3 000 man hade tågat in i huvudstaden som en av revolutionens ledare — han blev sedan landshövding i herrar Harald Petterssons, Birger Anderssons och mitt gemensamma hemlän, Skaraborgs län — sade att en statsförfattning skulle han kunna skriva på 24 timmar. Så fort gick det nu inte, men det utskott som tillsattes för uppgiften och vars arbete leddes av den skicklige Hans Järta fick inte många veckor på sig. Men den 6 juni utfärdades regeringsformen 1809 — formellt men icke reellt. Bondeståndet vägrade att skriva under till den 27 juni och hade under mellantiden fått som resultat att en del av adelns privilegier beträffande framför allt skattefri mark hade avskaffats. I september samma år kom freden med Ryssland, den för Sverige så dyrbara, då en tredjedel av landet förlorades. När författningen utarbetades och antogs stod alltså ryska trupper på svensk mark. Representationsreformen 1866, som riksdagen så högtidligt firade för två år sedan i Stadshuset och Konserthuset med kantat och musik och högtidstal, var ett barn av 1789 års revolution. Och redan år 1830 kom, som herr Georg Pettersson nyss erinrade om från denna talarstol, herrar Anckarsvärds och Richerts förslag om representationsreform, i realiteten ett enkammarsystem. Den franska revolutionen 1848 gav nytt gehör för reformsträvandena, och Louis de Geer kunde alltså 1865 föra dessa i hamn.

Varför?

Reformarbetet gick vidare. Den lika rösträtten var delvis en chimär eftersom inkomststrecken satte effektiva spärrar för valbarhet och rösträtt. ännu år 1890 hade endast en fjärdedel av landets myndiga män rösträtt. Den första rösträttsföreningen bildades 1887, och på dess möten sjöngs Verner von Heidenstams Medborgarsång, «första gången publicerad i Svenska Dagbladet — herr talmannen kanske tillåter mig att nämna det — den 23 september 1899: » Vi stridde gemensamt för hem och då våra kuster förbrändes. Ej herrarna ensamt grepo sitt svärd, men också herrarnas drängar. Det är skam, det är fläck på Sveriges baner, att medborgarrätt heter pengar.» Det var den dåvarande högerledaren i andra kammaren, Arvid Lindman, som med hjälp av den sedermera liberale Alfred Petersson i Påboda kunde föra frågan i hamn 1907. Kompromissen antogs med stor majoritet men utan segeryra. Det sägs att på riksdagsplanen fanns endast en kusk som väntade på kunder när voteringen ägde rum. Nästa stora reform var också ett barn av revolutionen. I det första världskri gets avslutningsskede föll författningar och statschefer över hela Europa.

Kvinnorna fick politisk rösträtt — kommunal sådan hade de sedan år 1862 som ogifta men inte som gifta. år 1922 hälsades också riksdagen av monarken som »Svenska män och kvinnor», icke som »Gode herrar och svenske män». 34 procent av folket fick rösträtt mot endast 19 år 1911. Herr talman! Mot denna bakgrund ter sig kanske den partiella reform som grundlagberedning, regering och konstitutionsutskott i dag föreslagit kamrarna som skäligen obetydlig. Detta är emellertid kanske inte fallet. Det inskrivande av parlamentarismen i grundlagen som bl.a. bestämmelserna om misstroendevotum utgör är delvis ett nytt skott på den svenska författningens träd, delvis ett lagfästande av den ordning som sedan decennier rått. Att Sveriges rike styres av en konung kvarstår i författningen — att det allena styres av en konung är avlägsnat. Men den bestämmelse som borgerskapet och bönderna ville ha avskaffad redan på 1830-talet riktade sig mot enväldet, eftersom det samtidigt föreskrevs att styresmannen skulle lyssna till rådgivarna i de regeringsärenden det var fråga om. Beträffande praxis gör dagens reform ingen ändring. Väsentligare är naturligtvis tvåkammarsystemets fall. I och för sig är detta resultatet av två skeenden. Det ena ske endet kan karakteriseras som den likställighet vilken med tiden kommit att prägla de båda kamrarna med undantag för valsättet och mandatperiodens längd. Första kammarens en gång »iögonfallande särkaraktär som på många håll skattades högt» — det är professor Herlitz som uttalat detta — har till stor del försvunnit. Debatterna under andra världskriget utgjorde möjligen ett undantag. Då hävdade denna kammare med värdighet och elegans sin särställning. Det andra skeendet är händelseutvecklingen efter andra världskriget. I demokratierna i Europa har överhus och senater fallit eller, som i England, reducerats till sitt politiska värde och innehåll. Folkviljan skall och bör manifesteras av folket i val vid ett och samma tillfälle och bör också få sitt omedelbara utslag i regeringsbildandet, i regeringsmaktens handhavande under den tid valperioden omfattar. Borta ur detta moderna resonemang är argumenten från 1865, nyss citerade, om den långsamma besinningen, för korrektivet mot folkviljans omedelbara uttryck. Skulle första kammaren, herr talman, behållit någon plats i svenskt modernt statsskick hade det bort vara som ett organ för vissa specialdestinerade uppgifter, t.ex. en granskning av lagar och förordningar. När denna eventuella uppgift icke på allvar övervägts av regering och riksdag, av författningsutredning eller grundlagberedning, var i själva verket första kammarens öde därmed beseglat. De praktiska olägenheterna av tvåkammarsystemet träder i stället öppet i dagen. Redan har televisionen och radion samt också pressen degraderat denna kammare; dessa medias bedömning har varit oriktig och i många stycken felaktig men är likväl ett uttryck för hur kammarens verksamhet uppfattas i tiden. Men ej med klagan skall denna kammares minne firas; än har den år att verka och att fullgöra sin uppgift inom ramen för vår författning. Den förtjänar förvisso mer att prisas för sina förtjänster än att klandras för sina fel; i denna del må ojäviga historiker dock tala och icke en kammarens jäviga l1edamot. Tillåt mig, herr talman, efter dessa möjligen otidsenliga betraktelser övergå till konkreta texter och till en reservation som jag i grundlagberedningen haft tillfälle att framföra och som i konstitutionsutskottet samlat fyra namn. Frågan om antalet ledamöter i den nya kammaren, som skall börja sin verksamhet år 1971, kan synas ringa men är långt ifrån oväsentlig. Ett alltför stort ledamotsantal ger sämre arbetsmöjligheter, minskar den enskilde ledamotens möjligheter att komma till tals i kammaren och försvårar parlamentarismens behöriga funktion. Finns det något skäl för att Sverige skall ha en större riksdagsrepresentation per invånare än med oss likartade länder? Jag hörde med intresse konstitutionsutskottets vice ordförande nyss tala om behovet av en allsidig representation i riksdagen för olika grupper och olika bygder, och jag vill helt instämma med honom. Det behöver vi, men når vi det genom 50 extra ledamöter? Var och en kan med papper och penna räkna ut att av de 50 nya mandat som frågan gäller kommer tätorterna att besätta den övervägande delen. Landshövdingen i Vänersborg har i övrigt vist uttryckt detta, när han i remissyttrandet säger att omtanken om glesbygderna egentligen borde medföra att man varje år höjde antalet ledamöter i riksdagen, eftersom utströmningen från glesbygderna till tätorterna fortsätter. Frågan har också sina ekonomiska aspekter. Jag håller med om att dessa är relativt obetydliga. Dock kostar varje enskild riksdagsman något. Det betyder ingenting om hans mandat krävts för folkrepresentationen. Men det kanske krävs ett nytt hus, och det betyder litet mera ekonomiskt. Framför allt är det emellertid arbetsmöjligheterna i den stora kammaren som jag ifrågasätter och betvivlar. Centerpartiet är faktiskt det parti som främst har drivit frågan om 350 ledamöter. Om det inte blir en omvälvning i valmanskåren, kommer centerpartiet att av dessa 50 få mellan åtta och nio mandat. Är det för dessa åtta, nio mandats skull nödvändigt med 50 extra riksdagsmän? Jag bara ställer frågan. Med glädje har jag konstaterat att utskottet icke är främmande för ett lägre antal — i en framtid. Som herr Georg Pettersson, utskottets aktade ordförande — vilken jag begagnar tillfället att tacka för ett gott samarbete inom utskottets ram — underströk finns det en liten brasklapp i utskottsutlåtandet. Det påpekas nämligen att frågan om ersättare för riksdagsmän kan komma att tas upp till behandling och helst också med förtur av grundlagberedningen. En lösning av den frågan skulle naturligtvis möjliggöra en mera måttfull lösning av frågan om antalet stolar i den nya enkammarriksdagen. En beklämmande aspekt på frågan om antalet ledamöter är den opinion som kommit till uttryck hos flertalet remissinstanser och som justitieministern redovisar i propositionen, vilken opinion därtill tämligen enstämmigt kommit till uttryck i pressen, men alltså inte har beaktats vare sig av regering eller riksdag. Skapar inte detta, herr justitieminister, för att återknyta till gårdagens debatter, ett visst främlingskap mellan opinionen och statsmakterna? Det är ett främlingskap som tyvärr alltför lätt kan uppstå i ett modernt samhälle. Slutligen vill jag, herr talman, endast säga att hela förslaget från grundlagberedningen, från regeringen och från konstitutionsutskottet är resultatet av en kompromiss. Vi som har deltagit i detta arbete — och det har samtliga riksdagsgrupper och även partistämmorna — och kommit fram till denna kompromiss är på det klara med att den har ingredienser på både gott och ont från varje enskild partimedlems synpunkt. Jag säger detta med särskild adress till någon här i kammaren, som begärt ordet och som är från Kalmar län. Mer identifikation kanske inte behövs. Jag instämmer helt med herr Torsten Andersson att det är med kompromisser vi måste arbeta. Jag vill i detta sammanhang uttrycka min aktning för regeringen — vilket jag inte så ofta har tillfälle att göra — för att den icke såvitt jag förstår ett enda ögonblick övervägt att driva igenom en grundlagsförändring med 51 procent mot 49, eller om det skulle bliva 49 mot 51 — det beror ju på valsystemet. Med dessa ord, herr talman, ber jag att få yrka bifall till reservation 4 och i övrigt bifall till utskottets förslag.

Herr talman! Det är alldeles riktigt, som herr Hernelius har påpekat, att reformerna i detta land ibland har gått fort, ibland långsamt. Lika säkert är att så länge tvåkammarsystemet har existerat, har det varit föremål för debatt. Man har diskuterat förhållandena mellan kamrarna, deras sammansättning och huruvida den jämbördighet som Louis de Geer 1865—1866 eftersträvade var möjlig att skapa eller ens önskvärd. Meningarna har gått starkt isär. Partiernas ställningstaganden har från tid till annan varierat, men alltmer har den åsikten kommit att dominera att den garanti som tvåkammarsystemet skulle utgöra mot förhastade och ensidiga beslut har försvagats i och med att den allmänna demokratiseringen återspeglats också i första kammarens sammansättning. Man har inte ens ansett denna garanti önskvärd. Den har blivit ett hinder för folkmeningen att snabbt fälla ett utslag. Bakom tvåkammarsystemet låg då de inbördes tankegångar om människors olika värde och betydelse, vilka är oss helt främmande. Tvåkammarsystemet tillkom för att trygga »det beståendes rätt», och därmed är också angivet att det står i strid med tanken att folkets vilja i val skall vara utslagsgivande. Ingen har väl heller blivit övertygad av det argument som på senare tid ibland har förts fram om att en fråga blir bättre behandlad och får en mera genomtänkt lösning om det är två församlingar som måste komma överens. De som har fört det resonemanget har utgått från att dessa två fattar beslut oberoende av varandra. Men själva riksdagsbehandlingen ligger annorlunda till, och utvecklingen ger dem inte alls rätt. Skiljaktiga beslut av kamrarna hör i dag till sällsyntheterna. När kamrarna verkligen var två olikartade sammanslutningar, kunde de skiljaktiga besluten överstiga hundratalet per år, ja, ibland närma sig 200. För att åter komma upp i sådana olikheter måste vi få en situation, i vilken man tillåter att första kammaren sitter kvar även om den saknar förankring i folkopinionen. I debatten om rösträttsfrågan år 1906 sade Karl Staaff, att det tillkommer andra kammaren att se till att klockan går. Första kammaren tillhör det att i de stora politiska frågorna tillse vad klockan är slagen. Han tillade att man kan tycka att detta är en mager uppgift, men erfarenheterna från alla tider visar att den inte är lätt att fylla. Därom tror jag att vi alla kan vara ense, Klockan visar nu att tvåkammarsystemet har överlevt sig självt och att det beslut som vi står inför betyder att första kammaren skall försvinna. Det ankommer på oss som representerar kammaren att erkänna vad klockan har slagit. Kammarens tid är ute. Vi kan konstatera detta och vi kan göra det med ett icke ringa vemod. Vi som haft förmånen att arbeta här vet att kammaren rymmer inte endast ett föråldrat system — den har också givit utrymme för många särpräglade människor, och den har av tradition förmått ledamöterna att visa självdisciplin, saklighet och hänsyn i debatterna. Samma tradition har kommit de magoger och långpratare att vantrivas inom kammarens väggar. Studerar man hur beslut i författningsfrågor tillkommit alltsedan vår grundlag skrevs 1809, finner man att dessa beslut präglats av kompromisser. Redan 1810 framlade konstitutionsutskottet — såsom utskottets nuvarande ordförande nyss påpekat — ett förslag om avskaffande av de fyra stånden. Diskussionerna i samma riktning fick nytt uppsving efter 1848 års revolutioner, och småningom nådde man fram till det förslag som Louis de Geer utarbetade. När detta slutligen resulterade i 1866 års beslut om ett tvåkammarsystem anses det ha berott på att de Geer mera var en kompromissernas än en principernas man. Det säger åtskilligt om den politiska stabiliteten i vårt land, att demokratin och parlamentarismen sakta och under ständig debatt vuxit sig starka inom ramen för 1809 års grundlagar vilka som alla vet byggde på maktfördelningsläran. När vi nu står inför ett nytt kammarsystem och parlamentarismens inskrivande i grundlagen tvekar vi fortfarande att helt lämna de gamla grundlagarna. Det föreliggande förslaget bär prägel av denna tveksamhet. Gammalt och nytt blandas på ett sätt som kanske inte är helt lyckat, inte ens om man betänker att vi i dag endast skall besluta om en partiell reform. Samtidigt bär dagens förslag i hög grad kompromissens kännetecken. Vem eller vilka som av framtiden kommer att i detta fall benämnas kompromissens mästare vet jag inte. Kanske kommer man att konstatera att mästarens hand saknas. Vi står inför en kompromiss som bär många skönhetsfläckar. Otvivelaktigt kan befogade anmärkningar riktas mot innehållet i konstitutionsutskottets betänkande, vilket i stort följer de linjer som grundlagberedningen utstakat i enlighet med förhandlingar partiledningarna emellan. Man kommer kanske i framtiden att klandra oss som undertecknat konstitutionsutskottets be tänkande för att vi alltför kritiklöst har godtagit kompromissen. Jag tror inte att någon av oss gjort det med lätt hjärta; så till vida ger vi våra framtida kritiker rätt. Vi har dock godtagit kompromissen i medvetande om vad klockan slagit. Tiden är mogen att införa enkammarsystemet. Herr talman! Redan 1953 motionerade nuvarande vice talman Bertil von Friesen tillsammans med bl.a. dåvarande och nuvarande folkpartiledarna, den nuvarande gruppledaren för folkpartiet i denna kammare och herr Waldemar Svensson om tvåkammarsystemets avskaffande. I motionen framhölls att det svenska folket nu nått en sådan grad av politisk stadga att anledning ej finnes att bevara ett system som väsentligen fördröjer de förändringar i folkrepresentationens sammansättning, vilka föranleds av förskjutningar inom valmanskåren. I motionen hette det vidare: »Uppenbart torde vara att en riksdag bestående av en kammare, så till vida måste utgöra en motsvarighet till vår nuvarande andra kammare, att den förnyas i sin helhet genom direkta samtidiga folkval och att mandatsperiodens längd ej bör överstiga den som nu gäller för andra kammarens ledamöter.

För egen del har jag också stannat inför det antal på 300 ledamöter som där nämns och som återfinns i den reservation vilken framfördes av herr Hernelius redan då grundlagberedningen lade fram sitt förslag. Jag gör det — vilket framgår av vad tidigare talare har sagt — med stöd av en mycket stark kritik från remissinstansernas överväldigande flertal och en minst lika stark kritik från pressen. I den mån folkopinionen kommit till tals förefaller det mig också som om den kritiserat förslaget. Tanken att en kammare på 350 ledamöter skall ge ökat utrymme för skiljaktiga meningar och för dem som för olika landsdelars talan tror jag — i motsats till herr Andersson i Brämhult — inte är riktig. När riksdagen kommer att omfatta ett så stort antal ledamöter är jag rädd för att man i stället framtvingar en hårdare partidisciplin. Yttranderätten för den enskilde ledamoten blir beskuren. Men jag noterar med tacksamhet påpekandet av ordföranden i utskottet när han understryker den möjlighet som ersättarsystemet öppnar. I detta sammanhang vill jag passa på att i likhet med herr Hernelius tacka ordföranden för det sätt varpå han har lett förhandlingarna i hela denna stora fråga. Jag vill också fästa kammarens uppmärksamhet på att vi ännu inte behöver binda oss för det ena eller det andra förslaget om ledamotsantalet. Antages båda förslagen som vilande får de som samlas efter kommande val tillfälle att välja. Folket i val får också möjlighet att på ett bättre sätt säga sin mening. Det kan enligt min åsikt inte få vara så, att man av partihänsyn glömmer bort att ta hänsyn till folkopinionen eller att lyssna till remissinstanserna. Det framgår av den utformning remissutlåtandena fått att man ansett sig ha små möjligheter att påverka ärendet. Man hänvisar till abt här redan föreligger en partiuppgörelse. Dessa hänvisningar säger mig att här är vi inne på en diskutabel form av överenskommelse. Vad hjälper det att vi inför parlamentarismen i grundlagen om parlamentarikerna inte har handlingsfrihet? Vi har i utskottet accepterat den uppgörelse som grundlagberedningen lagt fram, men det bör sägas ifrån att även om debatten formellt varit fri så har uppgörelsen som sådan haft en hämmande inverkan på den. Jag är rädd att det i framtiden skall visa sig att det finns punkter i betänkandet som borde ha varit mer belysta. Det återstår exempelvis att se vad vi i praktiken uppnått med införandet av institutet misstroendevotum. Det torde inte undgå någon läsare av utskottets betänkande — i den mån kammarens ledamöter haft tid att läsa betänkandet — att man där visserligen accepterat den gemensamma valdagen och vad därmed sammanhänger men att man har gjort det med stor tveksamhet. Denna kan självfallet ha varit mer eller mindre utpräglad bland ledamöterna. Men jag vill peka på den översyn som utskottet önskar över det kommunala området. Jag vill uttrycka förhoppningen att den i betänkandet nämnda arbetsgruppen snarast skall börja sin verksamhet och bedriva den med skyndsamhet. Det synes mig också vara självklart att kommunalpolitikens roll i 1970 och följande års valrörelse blir föremål för vetenskapliga undersökningar. Även om vi tidigare haft treåriga mandatperioder kan det vara skäl att noga följa resultatet av deras återinförande. Tendensen i utlandet går i motsatt riktning. De treåriga perioderna kan, förefaller det mig, leda till att vi får vad man på ungdomskonferensen i tisdags kallade för »marknadsföringsparlamentarism». Den regeringspolitik som för närvarande förs i England kan vara på gott och ont, men ett är säkert: krispolitiken skulle inte ha kunnat föras om den engelske premiärministern haft att räkna med endast en mycket kort tidsperiod för sitt handlande. I detta sammanhang, herr talman, vill jag nämna en reservation som också har med tidsbegränsningen att göra, nämligen den som gäller vårsessionens slutdag. Utskottet har där öppnat möjlighet att uppskjuta slutdagen till den 15 juni. även om detta skall få ske endast om synnerliga skäl föreligger, så fruktar jag med kännedom om riksdagens arbetsförhållanden att synnerliga skäl alltför lätt kan uppkomma. Detta kan bli den normala ordningen till förfång för ledamöternas möjlighet att hålla kontakt med det vanliga arbetslivet. Slutligen, herr talman, vill jag påpeka att det till utskottets utlåtande fogats en reservation i fråga om rösträttsåldern. Vi reservanter har önskat sänka den till 18 år. Den som hade tillfälle att lyssna till de ungdomar som häromdagen debatterade med statsministern kunde inte undgå att ta intryck av vad de hade att säga om sin känsla av främlingskap inför de etablerade politiska partierna och deras verksamhet. Ungdomarna hade intrycket att riksdagspartierna helt höll dem utanför det politiska livet. Med tanke på ungdomarnas ofta intensiva politiska engagemang kan detta förhållande inte tillåtas bestå, de kan inte få ha ett sådant intryck. Herr talman! Vi kan väl våga hoppas att den grundlagsreform vi nu skall genomföra trots alla skönhetsfläckar skall höra framtiden till. Det kan då vara konsekvent att den också i det politiska livet släpper in de ungdomar som en gång skall föra reformarbetet vidare. Mycket återstår att göra, och här väntar oss och dem stora uppgifter. Dagens beslut utgör endast en början på ett reformarbete, som vi trots allt vågar hoppas skall bli av bestående värde. Herr talman! Jag ber att få återkomma till reservationerna senare.

Herr talman! Demokrati och parlamentarism framstår i dag för oss alla som omistliga och självklara värden. Under det halvsekel som har förflutit sedan den allmänna och lika rösträtten för män och kvinnor infördes i vårt land har den demokratiska ordningen aldrig varit utsatt för något allvarligt angrepp. Vi bör emellertid vara medvetna om att det kan ligga en fara i att betrakta demokratin som något självklart. Det demokratiska styrelseskicket kräver omvårdnad.

Detta är för mig den avgörande synpunkten vid bedömningen av den författningsreform som vi nu diskuterar i riksdagen. Reformen kommer att ha ett bestående värde om den kan ge väljarna bättre möjligheter till inflytande på de politiska besluten samtidigt som den skapar förutsättningar för en effektiv parlamentarisk ledning av samhällsarbetet. Det betänkande i författningsfrågan från konstitutionsutskottet som nu ligger på riksdagens bord innebär en bekräftelse på uppgörelsen i grundlagberedningen förra våren mellan representanter för de fyra stor partierna. De lösningar man gav tillgodoser inte fullt ut förstahandsönskemålen hos något av partierna. Detta ligger i kompromissens natur och är alltså ingenting anmärkningsvärt. Anmärkningsvärt är däremot att lösningarna trots sin kompromisskaraktär bildar en helgjuten produkt.

Nyheterna är sådana att de bör kunna bidra till att fördjupa och effektivisera den parlamentariska demokratin. Väljarnas inflytande på de politiska besluten bör kunna bli mer påtagligt i en enkammarriksdag som förnyas helt vart tredje år än i den nuvarande tvåkammarriksdagen med dess invecklade valordning. Sammanförandet av riksdagsvalen och kommunalvalen till en gemensam valdag kommer att medföra att vi vart tredje år får en samlad kraftmätning mellan partierna kring både rikspolitiken och kommunalpolitiken. Detta bör stimulera intresset för de politiska frågorna samtidigt som samordningen av valen garanterar att varje val får den inverkan på sammansättningen av riksdagen och kommunala församlingar som det bör ha. Med det nya valsystemet till riksdagen kommer det att bli en fullständig proportionell överensstämmelse mellan röstsiffror och mandat för de partier som vinner representation. Valkretsindelningen förlorar sin partipolitiska betydelse, och det kommer inte att löna sig för några partier att försöka manipulera med valteknisk samverkan i syfte att inhösta omotiverade mandatvinster. Procentspärrarna utgör ett skydd mot långtgående partisplittring och bör kunna erbjuda en garanti för att riksdagen får tillräcklig handlingskraft. I fråga om parlamentarismen innebär författningsreformen i huvudsak ett grundlagsfästande av konstitutionell praxis. En betydelsefull nyhet är emellertid införandet av misstroendeförklaring. Detta institut bör kunna bli ett värdefullt instrument för riksdagens kontroll över regeringen. Av vad jag redan har sagt framgår att jag inte har anledning att här ingående diskutera detaljer i författningskomplexet. Det som för mig är viktigast vid sidan av de synpunkter jag nyss har utvecklat är att reformen blir fast förankrad i riksdagen. I likhet med konstitutionsutskottet anser jag det ovärderligt att reformen har kunnat få en sådan utformning att man kan räkna med att den skall vinna stöd av en klar majoritet inom alla de stora politiska partierna. Om en författningsreform av genomgripande betydelse för de politiska partiernas arbetsvillkor genomdrevs av en knapp riksdagsmajoritet skulle det vara risk för att den skulle uppfattas som ett övergrepp mot minoriteten. I så fall skulle reformen förfela sitt syfte och underminera förtroendet för demokratin i stället för att stärka den demokratiska ordningen. I den offentliga debatten har författningsreformen på sina håll accepterats med en suck av resignation. Man har sagt att kompromissen är dålig men att den får godtas eftersom det inte går att åstadkomma enighet kring någonting bättre. Denna argumentering har framför allt drivits av vissa motståndare till lösningen med gemensam valdag för riksdagsval och kommunalval. Den gemensamma valdagen sätter, har man sagt, den kommunala demokratin i allvarlig fara, men eftersom socialdemokraterna insisterar på någon form av kommunalt samband får man ta denna lösning som det minst onda av flera onda ting. Detta sätt att resonera har jag svårt att förstå. Om man verkligen betraktar en kommunal självstyrelse i demokratiska former som en omistlig tillgång i vårt samhällsskick — och det trodde jag att alla var ense om — bör man naturligtvis inte godta en författningsreform som innebär ett hot mot den kommunala demokratin. För min del betraktar jag gemensam valdag inte som ett hot utan som en från alla synpunkter godtagbar form för samordning av riksdagsvalen och kommunalvalen. Att gemensam valdag har bestämda fördelar från rikspolitiska och allmänna demokratiska synpunkter tycks numera alla partier erkänna. Personligen tror jag att det i dag dess bättre är sista gången som vi i riksdagen diskuterar frågan om sambandet mellan riksdagsval och kommunalval. Samtidiga riksdagsval och kommunalval är en ordning som stämmer väl med förutsättningarna för politisk verksamhet i det moderna samhället, och den kommer att uppfattas som helt naturlig av väljarna. De politiska partierna kommer sannolikt att snabbt anpassa sig till de nya formerna. En kritik mot författningskompromissen som framförts från vissa håll går ut på att de stora partierna genom sin uppgörelse har velat slå vakt om det bestående partisystemet och skapa närmast oöverstigliga hinder mot nya partibildningar. Vad man syftar på är spärrarna i det nya valsystemet, främst huvudregeln att ett parti måste samla minst 4 procent av rösterna i landet för att vinna representation i riksdagen. Det skulle, herr talman, vara allvarligt om denna kritik var befogad. Kritikerna förtiger emellertid i allmänhet att en fullt genomförd riksproportionalitet skulle innebära ett lättsinne som kunde stå demokratin dyrt. Ingen som har tänkt allvarligt över problemet kan önska sig en riksdag där även partier med en obetydlig andel av väljarna bakom sig blir representerade. Arbetsförhållandena i en sådan riksdag skulle kunna bli kaotiska och regeringskriserna skulle kunna bli lika täta som svårlösta. En spärr mot småpartier kan alltså inte undvaras. Det har ibland sagts att 4-procentregeln innebär en väsentlig skärpning i förhållande till de spärrar mot småpartier som finns i det nuvarande valsystemet till andra kammaren. Jämförelser är emellertid mycket svåra att göra. Det går inte att översätta spärrarna i andrakammarvalsystemet i procent av samtliga röster i landet. I det nuvarande systemet är spärreffekten framför allt beroende av valkretsarnas storlek, men även andra faktorer kan inverka. Det har t.ex. stor betydelse hur ett parti har sina väljare fördelade mellan olika valkretsar. Ett litet parti med huvuddelen av sina väljare koncentrerade till en eller ett par valkretsar kan klara spärren, medan ett annat parti med lika många väljare men med en mera jämn fördelning av väljarna på valkretsarna blir utan representation. Dessutom är spärren i det nuvarande systemet »glidande», dvs. spärren verkar så att småpartier som forcerar spärren i regel blir underrepresenterade, men underrepresentationen minskar ju större partiet är. Konstitutionsutskottet har i sitt utlåtande på ett förträffligt sätt belyst nyckfullheten i det nuvarande valsystemet. Mot den bakgrunden framträder förtjänsterna i det nya systemet fullt tydligt. Jag medger att det kan vara en vansklig bedömningsfråga hur högt spärren måste sättas för att den skall fylla sin funktion att bevara riksdagens handlingsduglighet. Som ledamöterna av denna kammare väl känner till har socialdemokraterna varit öppna för diskussion på denna punkt, men vi har funnit oss kunna godta 4 procent i stället för 3 procent som i första hand hade föreslagits från vårt håll. För oss har spärrens konstruktion varit en väsentlig faktor. Framför allt har vi betraktat det som en principiellt betydelsefull vinst med det nya systemet att varje parti. som klarar 4-procentspärren blir representerat i förhållande till sitt röstetal och varken undereller överrepresenterat. Herr talman! Av de fåtaliga reservationerna till konstitutionsutskottets betänkande är det bara en som jag anser mig ha anledning att säga ett par ord om i detta anförande. Den rör en fråga som på senare tid tilldragit sig stor uppmärksamhet i författningsdebatten och har behandlats av två av de föregående talarna som tillhör reservanterna, nämligen antalet ledamöter i riksdagen. I konstitutionsutskottet har högerns representanter och en representant för folkpartiet reserverat sig till förmån för 300 ledamöter i stället för 350 som majoriteten förordar. Även i denna fråga har det parti jag representerar varit öppet för diskussioner. Skäl kan anföras både för 300 och för 350 ledamöter. Reservanterna kan med fog peka på arbetstekniska svårigheter i en talrik enkammarriksdag. Däremot kan jag inte inse att jämförelser mellan representationstätheten i Sverige och i andra länder innefattar något övertygande argument. Om vi som är ett litet land kan ha ett relativt stort antal riksdagsledamöter i förhållande till folkmängden är detta från flera synpunkter en fördel. Bl. a. får partierna bättre möjligheter till en allsidig regional representation. Jag vill hålla för troligt att t.ex. högern, som med sin nuvarande röstandel bör kunna få representation för varje valkrets i en riksdag med 350 ledamöter, inte skulle få det i en riksdag med 300 ledamöter. Som framgår av propositionen har jag vid mitt ställningstagande till frågan om antalet ledamöter i riksdagen fäst avsevärd vikt vid att det högre ledamotsantalet varit en väsentlig förutsättning för uppgörelsen i författningsfrågan. Konstitutionsutskottets betänkande innefattar även grundlagsändringar som ligger utanför författningsuppgörelsen. Jag skall inte här ta upp dessa olika fråsor till behandling. Jag vill bara beträffande rösträttsåldern erinra om att propositionen i ämnet är att betrakta som en förberedande åtgärd för en samtidig sänkning nästa år av både myndighetsåldern och rösträttsåldern. Den av riksdagen på principiella grunder fastställda relationen mellan dessa åldersgränser bör enligt min mening inte ändras innan grundlagberedningen gjort en fullständig översyn av rösträttsvillkoren. Jag utesluter inte att det vid en sådan översyn kan visa sig möjligt att utforma rösträttsvillkoren på sådant sätt att rösträttsåldern kan fastställas fristående och på delvis andra grunder än dem som är aktuella vid bestämmande av myndighetsåldern. I så fall kan det bli aktuellt att överväga ytterligare sänkning av rösträttsåldern. Däremot anser jag att det skulle vara fel att redan nu sänka rösträttsåldern med två är, som företrädare för folkpartiet och centerpartiet förordat i en reservation till konstitutionsutskottets betänkande. Den författningsreform som riksdagen i dag skall fatta beslut om är inte ett storslaget och fantasieggande verk i den meningen att det skulle vara fråga om att uppnå ett genombrott för nya idéer och länka in samhällets utveckling i nya banor. Det är i stället fråga om att befästa och vidareutveckla ett parlamentariskt och demokratiskt styrelseskick som sedan länge är erkänt som den för vårt land naturliga styrelseformen. Men inte heller detta är någon liten eller betydelselös uppgift.

Det slutliga målet, att ersätta 1809 års regeringsform och 1866 års riksdagsordning med en helt ny författning, bör nu ligga inom räckhåll.